Herr talman! Det är väl riktigt som det står i utskottsbetänkandet att det numera finns större möjligheter för kommunerna att ta ut diverse avgifter. Det kan vara frivilliga exploateringsavgifter av exploatörerna och avgifter för byggnadslov. Man har också fått utökade möjligheter att ta ut avgifter för hämtning av sopor men också för skötsel av soptipp och destruktion. Det finns emellertid andra kostnader som följer med fritidsbebyggelsen, och jag skall nämna några av dem. Det är t.ex. i viss mån underhållet av de vägar som för till dessa områden. Det är vidare ett ökat arbete med kontrollen av efterlevnaden av hälsovårdsföreskrifterna inom sådana områden. Man kanske på sina håll där det egentligen inte går att ordna täckt avloppsledning ändå gör en sådan. Brandkåren har fått ett ökat arbete genom sommarstugebebyggelsen. Människor som är vana vid att handskas med eld blir ofta rent av förskräckta när de kan få se sommarstugeägare som under knapertorra somrar eldar våldsamt på sin tomt, vilket inte sällan orsakar eldsvådor. Brandväsendet i dessa kommuner kostar mera på grund av att det måste utrustas på ett speciellt sätt. Fritidshusen av i dag ser också annorlunda ut än förr. Det är inte längre bara en sommarbostad utan utnyttjas också på vintern. Man vinterbonar det och kan således använda det t.ex. under veckosluten året om. Det är angeläget att man i kommunerna får ut en högre ersättning från dessa ägare av fritidshus. Därför har vi motionerat om att man borde kunna ta ut en fastställd avgift av sommarhusägare. Denna fråga var föremål för riksdagens behandling under föregående år, och då var bevillningsutskottets skrivning mycket positiv men motionen bifölls inte. Skrivningen i år är nästan på pricken densamma, men man har tagit bort ett ord, »kan». I den operationen lägger jag ett ännu mer positivt uttalande av bevillningsutskottet. Av den anledningen vill jag inte ställa något yrkande. Men jag har varit angelägen att ta till orda här i kammaren därför att reservanterna har varit vänliga nog att i reservationen ta med våra motionsyrkanden i motionerna I: 695 och II: 814. Reservanterna har uttalat att man bör ta ut en differentierad skatt, en skatt i förhållande till användningen av sommarstugan. Fritidskommunen skulle alltså dela kommunalskatten med hemortskommunen, något som jag anser orealistiskt. Jag kan fördenskull inte ansluta mig till vad reservanterna sagt. Jag vill bara uttrycka det önskemålet att borttagandet av »kan» i utskottets betänkande också skall föra det med sig att regeringen snarast tar initiativ i denna fråga.

Herr talman! På grund av den alltmer ökade fritidsbebyggelsen uppstår för många s.k. värdkommuner för sådan bebyggelse många svårbemästrade och kostnadskrävande uppgifter. Till stor del har fritidsbebyggelsen koncentrerats till vissa områden, till kommuner med särskilda förutsättningar för fritidsverksamhet, Ägarna till fritidsbebyggelsen är ofta bosatta och hemmahörande i annan kommun. Fritidskommunerna är i huvudsak glesbygdskommuner, De fritidsboende är i regel mantalsskrivna och skattskyldiga i någon tätortskommun. Fritidskommunerna orsakas ofta stora kostnader i samband med exploateringen. Även om de direkta kostnaderna kan regleras genom avtal eller avgiftsbeläggning, kan de verkliga kostnaderna i de flesta fall inte täckas av fritidskommunen. Därtill kommer också att fritidskommunen oftast inte själv får fatta avgörandet när det gäller den del eller de delar som skall planeras för fritidsområden. Därigenom kan dessa kommuner gå miste om annan verksamhet inom de aktuella områdena, t.ex. industrier som skulle skapa sysselsättningstillfällen för den bofasta befolkningen. Sådana fall av industrilokalisering har varit aktuella i områden som är eftertraktade för rekreation och fritidsbebyggelse. Vid dessa tillfällen har stark opinion rörts upp för eller emot den föreslagna industrilokaliseringen. Motstånd har ofta rests nästan uteslutande av fritidsfolket, men den bofasta befolkningen har inte sällan stått praktiskt taget enig på den andra sidan. Lokaliseringsprojekt som ekonomiskt och tekniskt i och för sig skulle ha varit väl motiverade har fått vika för naturvårdsintresset och för nödvändigheten av att reservera tillräckliga områden för rekreation och fritidsbebyggelse. Detta gäller särskilt inom de större stadsregionernas närhet. Fritidsintressena måste givetvis tillgodoses, men det är inte rimligt att kostnaderna för exploatering och följderna av uteblivna expansionsoch utvecklingsmöjligheter skall drabba värdkommunen och den bofasta befolkningen på grund av att dessa områden inte fritt fått utvecklas utan planerats till fritidsområden för andrahandsbosättning av städernas befolkning. I reservationen påpekas att den omständigheten att skatteunderlaget höjts för många fritidskommuner genom den senaste fastighetstaxeringen inte innebär att fritidskommunerna erhåller ekonomisk kompensation för de svårbemästrade och kostnadskrävande arbetsuppgifter som följer med den ökade fritidsbebyggelsen — detta trots att, som jag tidigare sagt, viss avgiftsfinansiering förekommer. Därtill kommer också det tidigare nämnda förhållandet att kommunen inte själv kan bestämma över planeringen. Dessa problem är inte lätta att lösa, men för de berörda kommunerna är det av stor betydelse att någon ändring kunde komma till stånd. Reservanterna anser att frågan är av sådan natur att den närmare bör utredas. Av de inlägg som tidigare har gjorts här beträffande förutsättningarna för en lösning framgår det klart och tydligt att reservanterna förstår den svårigheten. Men därför är också kravet på en utredning för att komma fram till en lösning som kan ge ifrågavarande kommuner kompensation rimligt. Med hänsyn till vad jag anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen, i den mån det gäller motionerna I: 695 och II: 814 samt I: 705 och II: 781, vari yrkas att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär utredning och förslag angående fördelning mellan kommuner av kommunal inkomstskatt från skattskyldiga som har bostad i mer än en kommun.

Herr talman! Jag måste erkänna att herr Manne Olsson har rätt i sin karakteristik av detta betänkande. Vi har inte anfört några nya synpunkter. Det är en del fakta som redovisas i form av ändring av taxeringsvärdena m.m., men vi har varit ur stånd att komma fram till annat än önskemål om att man beaktar dessa fakta. Det kan hända att utvecklingen blir sådan att man får en högre grad av avgiftsbeläggelse eller att taxeringsmyndigheterna finner att de bör justera upp värdena ytterligare. Jag erkänner emellertid utan vidare att det är svårigheter. Det problem som herr Karl Pettersson här förde fram ligger på ett annat plan, så det vill jag inte diskutera, utan vi får utgå ifrån att Kungl. Maj:t har sin uppmärksamhet riktad på dessa spörsmål. De kommer nog inte bort i en handvändning, ty kommunerna gör sig säkerligen påminda i denna sak. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I så fall är det en lyckligt lottad kommun som har det så gynnsamt ställt. Jag känner till många kommuner, bl.a. i de områden som jag kommer ifrån, som har haft stora kostnader just för detta slag av bebyggelse. Det finns också fall där kommunen fått svårigheter att över huvud taget klara exploateringen i fråga. Jag tänker på de semesterbyar som anläggs i fjällen. Jag vet att det t.ex. i närheten av Stockholms stad finns kommuner som under den mörka delen av året har ungefär 800 invånare men under sommarhalvåret kanske 20000. Från den kommunen har det i varje fail sagts att de kostnader kommunen har ati bestrida inte täcks av de intäkter den kan få.

Herr talman! I en del avlägsna trakter behövs det vägar, och även i dessa fritidsbebyggelser behövs vatten och avlopp och andra anordningar. Jag vet att dessa anordningar har dragit betydande kostnader. även om det utgår statsbidrag till väsentlig del för ändamålet, har dessa kostnader stor inverkan för en del av kommunerna som inte kan få ut kostnaderna i form av de avgifter, som herr Kilsmo antagligen syftar till.

Herr talman! Jag hade inte tänkt att delta i denna debatt, men när herr Kilsmo ställer frågan så som han här har gjort, kan jag inte underlåta att blanda mig i debatten. Jag måste konstatera att herr Kilsmo när han ställer dessa frågor inte vet vad han talar om. Det är möjligt att det herr Kilsmo här sagt är riktigt, när det gäller exploatering av nya områden. Men jag vill erinra herr Kilsmo om att det finns mycket stora områden med äldre bebyggelse där det är fråga om en sanering och där kommunerna får åsamkas stora kostnader. Jag vill säga detta därför att jag vet hur det är. Jag bor i en kommun där vi har stora saker i gång. För att ge ett litet mått på vad det rör sig om kan jag också nämna att saneringskostnaden där uppgår till ca 15 miljoner kronor — i en kommun med 3 000 människor! De ledamöter som är från de stora tätorterna kan lätt räkna ut vad det innebär. Det finns inga möjligheter att ta ut dessa pengar, herr Kilsmo.

Herr talman! Bevillningsutskottets betänkande nr 8 behandlar några motioner med delvis motsatt syfte. I ett par motioner riktas kritik mot den begränsning av rätten till avdrag för periodiskt understöd vid inkomsttaxeringen som består däri, att avdrag inte är medgivet för vad som utgår till annans undervisning eller uppfostran. I en annan motion vänder sig motionärerna mot rätten till avdrag för periodiskt understöd över huvud taget och begär en utredning om inskränkningar i avdragsrätten. När man kritiserar en lagregel, det må vara en skatteregel som här eller en annan bestämmelse, är det naturligtvis alltid av intresse att ta reda på hur man motiverade regeln när den infördes. Avdragsrätten för periodiskt understöd vid inkomstbeskattningen infördes i samband med den skattereform som antogs år 1910. Innan dess var skatteplikten för mottagaren det primära. Periodiska gåvor ansågs skapa en viss skatteförmåga hos mottagaren och utgjorde därför i princip skattepliktig inkomst. Den avdragsrätt som infördes genom 1910 års lagstiftning hade närmast till syfte att förebygga dubbelbeskattning. Med detta synsätt var det naturligt, att man inte i detta sammanhang ifrågasatte någon prövning vare sig av beloppets storlek eller av mottagarens behov av understöd. Genom 1910 års lagstiftning på detta område kom mottagarens skattskyldighet för periodiskt understöd att i princip bli beroende av att givaren hade avdragsrätt. Denna inställning kom att få stor betydelse för understöd, som var avsedda att bekosta mottagarens utbildning. Tanken på att mottagaren skulle betala skatt för understöd av detta slag avvisades bestämt. »Att beskatta lärjungar vid universitet och skolor för medel, som uppburits i nu angiven ordning, är, såvitt jag vet, för alla lagstiftningar främmande», uttalade finansministern i proposition till 1910 års riksdag. Eftersom mottagaren alltså inte ansågs kunna beskattas, fick givaren inte heller något avdrag. Det är intressant att konstatera, att gällande bestämmelser på området, som förbjuder avdrag vid beskattningen för periodiskt understöd till studerande, således ursprungligen har utformats helt av omtanke om de studerande. Det skulle vara en överdrift att påstå, att de som har kommit i åtnjutande av denna välvilja, varit odelat tacksamma, i varje fall inte sedan skattetrycket blivit sådant att också mindre understöd till studerande kommit att medföra kännbara uppoffringar för givaren. Den nuvarande diskrimineringen i skattehänseende av periodiska understöd till personer som idkar studier ställer ofta skattemyndigheter och skattedomstolar inför vanskliga avgöranden. Det talas i kommunalskattelagen om »vad som utgått till annans undervisning eller uppfostran». Många gånger kan det vara svårt att avgränsa vad som är att hänföra till »undervisning». Det finns ju så många former för utbildning i vårt samhälle. Utbildningsformerna förändras ju också tid efter annan. Men det föreligger också andra avgränsningssvårigheter. En fader fick i regeringsrätten avdrag för periodiskt understöd till en son, som var medicine kandidat och fullgjorde sjukhustjänstgöring, därför att sonen hade så stor inkomst vid sjukhuset, att den räckte för hans studieoch levnadskostnader. Understödet ansågs därför inte ha utgått till sonens undervisning. I ett annat fall betalade en fader understöd till en son, som studerade vid universitet. Sonen var gift och hade ett barn. Fadern till erkändes av regeringsrätten avdrag för den del av det periodiska understödet, som översteg sonens studiekostnader och sonens och barnbarnets levnadskostnader. De relaterade rättsfallen illustrerar i någon mån hur irrationellt de nuvarande avdragsreglerna verkar. Utskottet anser att staten bör koncentrera sitt stöd till studerande till studiesociala åtgärder i form av studiehjälp och studiemedel och inte jämsides därmed ge skatteavdrag för privata studieunderstöd. Det är naturligtvis en ståndpunkt som man kan intaga. Men det bör betonas att de som får bidrag av föräldrar och anhöriga till sina studiekostnader därmed minskar sin efterfrågan på statliga studiebidrag. Det är därför inte säkert att belastningen på statskassan blir större, om man inför avdragsrätt för periodiska understöd till studerande. Tvärtom kan förmodas att staten skulle tjäna på den affären. Det är anledning att understryka detta, eftersom man av utskottets betänkande får den uppfattningen att det skattebortfall, som en utsträckning av avdragsrätten skulle leda till, skulle innebära en nettoförlust för staten. Trots de studiesociala åtgärderna, vilkas värde jag är den förste att erkänna, finns det många människor i vårt land som både för sin egen del och för sina barns vidkommande i det längsta drar sig för skuldsättning och som, om de likväl måste låna pengar t.ex. till utbildning, i varje fall vill begränsa skuldsättningen så långt det är möjligt. Dessa människor, som i regel är mycket nyttiga samhällsmedlemmar, vill gärna i mån av förmåga bidraga till sina barns utbildning, också om det med nuvarande system beträffande statliga studiemedel inte är nödvändigt. Utan att därmed säga något ofördelaktigt om de föräldrar, som anser att de bör helt lita till samhällets åtgärder när det gäller barnens utbildning, vill jag gärna uttrycka min uppskattning av dem som anser det naturligt att i första hand lita till sig själva. Jag tycker, herr talman, att de också är förtjänta av samhällets uppskattning. Att vägra dem avdrag vid beskattningen för de understöd de ger sina barn för studier är inte ett riktigt sätt att ge utiryck för denna uppskattning. Innan jag går vidare, herr talman, kan jag inte underlåta att göra en liten anmärkning i marginalen till utskottets beskrivning av studiemedelssystemets fördelar. Som bekant omräknas de återbetalningspliktiga studiemedlen till basbelopp, och återbetalningarna skall omfatta lika många basbelopp som den studerande fått i återbetalningspliktiga studiemedel. Men den studerande behöver aldrig betala tillbaka mer än vad han skulle bli skyldig till, om de studiemedel som han uppburit i stället utgjort ett vanligt lån med ränta, som uppgår till 60 procent av statens normalränta, dvs. för närvarande 3,6 procent. Utskottet konstaterar att detta är en fördelaktig räntesats, inte minst med hänsyn till att det inte krävs någon säkerhet för att få studiemedel. Men utskottet nämner ingenting om att reduceringen av räntefoten med 40 procent vid den jämförelseberäkning som det är fråga om utgör en kompensation för att den ränta, som ingår i återbetalade studiemedel, inte är avdragsgill vid beskattningen. Det bör tilläggas att denna reducering med 40 procent av räntefoten innebär en otillräcklig kompensation, därför att marginalskatten överstiger 40 procent redan i inkomstläget 12 000 kronor om året för ogifta och 25 000 kronor om året för gifta. Som jag sade i början av mitt anförande behandlar utskottsbetänkandet också en motion, som riktar kritik mot reglerna om avdrag för periodiskt understöd från helt andra utgångspunkter än jag nu har berört. Det är inte första gången som sådan kritik förekommer. Detta är i och för sig ganska naturligt. Avdragsrätten är inte maximerad, och om man bortser från de begränsningar som gäller understöd till studerande och personer i hushållsgemenskap med gi varen fästes inget avseende vid ändamålet för understödet. även om man principiellt fasthåller vid att periodiska understöd bör beskattas hos mottagaren och föranleda avdrag hos givaren, får man inte blunda för att reglerna, sådana de är utformade i vår nuvarande skattelagstiftning, kan inbjuda till missbruk och skatteflykt. Utskottet kommer — efter ett i stort sett mycket försiktigt resonemang — fram till att man bör begränsa den nuvarande rätten till periodiskt understöd men säger sig vara medvetet om att det kommer att bli mycket svårt, om man inte vill åsidosätta principen att skatt skall utgå efter förmåga. Utskottet begär därför en utredning angående möjligheterna att åstadkomma en begränsning av avdragsrätten. Reservanterna vill spärra möjligheterna till missbruk av avdragsrätten. Detta förutsätter bestämmelser — av materiell innebörd eller av kontrollkaraktär — som går i inskränkande riktning. På denna viktiga punkt — strävan att förebygga missbruk — är utskottsmajoriteten och reservanterna uppenbarligen överens. Men reservanterna vill också avskaffa den diskriminering av studieunderstöden som de nuvarande reglerna innebär. I detta avseende vill reservanterna ha en utvidgning av avdragsrätten. Att reservanterna samtidigt kräver åtgärder mot missbruk står givetvis inte i någon motsats härtill. Liksom utskottsmajoriteten begär reservanterna en utredning, men de vill att denna skall få andra direktiv än vad utskottsmajoriteten begär. Till sist några ord om frågan om avdrag för vidareutbildningskostnader, som också behandlas i betänkandet. Man brukar skilja mellan fortbildning och vidareutbildning. Fortbildning avser förkovran i det yrke eller den anställning som man har. Kostnaden för fortbildning är i princip avdragsgill vid beskattningen, under förutsättning att den anses nödvändig. Utbildning som syftar till vidgad kompetens — eller till ett nytt arbete — kallas för vidareutbildning. Kostnaderna för sådan utbildning är inte avdragsgilla. Den som vidareutbildar sig siktar väl på ett mer kvalificerat och inkomstinbringande arbete i framtiden. Som skattebetalare kommer han, tack vare att han underkastar sig vidareutbildning, att bidraga till ökade inkomster för stat och kommun. Detta är ett skäl för att ge avdrag för vidareutbildningskostnader vid inkomstbeskattningen. När man går frågan närmare in på livet möter man emellertid många svårlösta problem, framför allt vad beträffar nödvändiga avgränsningar. Reservanterna har därför inte ansett sig kunna biträda motionärernas yrkande om omedelbar lagstiftning, utan vi förordar en utredning. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Jag ber att först få instämma i vad herr Tistad sagt i detta ärende. Jag begärde ordet för att dessutom kommentera ett motionspar, som moderata samlingspartiet ingivit och som gäller rätt till avdrag vid beskattningen för kostnad för vidareutbildning. I dagens samhälle händer det ganska ofta att anställda av flera orsaker — företagsnedläggelser och dylikt — kan bli utan arbete utan egen förskyllan. Det är därför helt naturligt och tämligen vanligt att anställda försöker gardera sig och genom vidareutbildning bredda och konsolidera sina kunskaper. Därigenom kan de lättare, anser de, komma in på andra arbetsområden. Många av de anställda bekostar själva denna vidareutbildning. De studerar på fritiden vid = korrespondensinstitut, kvällsgymnasium eller universitet. Nuvarande taxeringsbestämmelser medger inte i dessa fall rätt till avdrag för inkomstens förvärvande i annan mån än då det gäller utbildningskostnad som är att hänföra direkt till den skattskyldiges förvärvsverksamhet. Detta är helt otillfredsställande, ur vår synpunkt. Beskattningsreglerna bör i stället stimulera till vidareutbildning, som ger vederbörande möjlighet att välja nytt yrke om han skulle vara intresserad eller om så skulle behövas. Det kan antas att staten genom den enskildes initiativ kommer att tillföras högre skatteinkomster. I konsekvens härmed bör de som vidareutbildar sig ha rätt och möjlighet att göra avdrag som svarar mot nedsättningen av deras skatteförmåga under den tid utbildningen varar. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Vi har tidigare diskuterat detta problem i kammaren. Det som skiljer årets debatt från de tidigare debatterna är att vi har fått ett annorlunda beskaffat underlag. Vi har fått en som jag och utskottets majoritet tycker synnerligen väl motiverad motion, som går i annan riktning än de tidigare motionerna. Det är en motion av herrar Hansson och Hjorth i denna kammare och herr Pettersson i Lund i andra kammaren, vilka tar upp problemet om vi över huvud taget skall ha kvar det periodiska understödet i dess nuvarande form. Motionärerna framhåller två huvudorsaker till att de vill avskaffa denna skatteregel. Den ena orsaken är den grund för missbruk som finns i nuvarande regler. Jag vill inte påstå att det förekommer ett missbruk, men man kan anta att möjlighet till missbruk föreligger. Därför har utskottsmajoriteten ansett att det kan vara rimligt att utreda huruvida det verkligen förekommer missbruk och om reglerna efterlevs på ett riktigt sätt. Den andra huvudorsaken för motionärerna är att systemet är orättvist och brister i fråga om jämlikhet. Riksrevisionsverket har gjort en utredning, enligt vilken man beräknar att ungefär 150 000 personer utnyttjar denna avdragsmöjlighet. år 1966 utgjorde avdragen totalt 270 miljoner kronor. Enligt en förnyad undersökning 1968 är antalet avdrag oförändrat, medan det avdragna beloppet har stigit till 343 miljoner. Det är alltså bara tre procent av skattebetalarna som kunnat utnyttja denna möjlighet. Men det som ur rättvisesynpunkt kanske är ännu mer intressant är skillnaden i belopp för olika inkomstkategorier. Beloppets storlek vid årsinkomster på mellan 12000 och 15 000 kronor är genomsnittligt 150 kronor. Vid inkomster på 50 000—60 000 är avdraget något över 2 000 kronor, och vid inkomster på 200 000—300 000 kronor är det avdragna beloppet 16 000 kronor. Man kan alltså utan vidare konstatera att detta är en förmån som i första hand är bra för dem som har goda inkomster. När jag lyssnade till herr Tistad tyckte jag att hans argumentation om orättvisorna och krångligheten i detta system borde ha lett till samma slutsats som i den första åberopade motionen, att enklast vore att avskaffa detta avdrag i de nuvarande reglerna. Då kommer man ifrån både de skattetekniska orättvisor som han påpekade och de faktiska, sakliga orättvisor som finns inbyggda i detta system. Nej, han drog inte den logiska slutsatsen utan säger att vi i stället skall utvidga detta system, som är orättvist, till att omfatta ännu fler. Jag skall gärna erkänna, herr Tistad, att det kan finnas brister när det gäller studiestödet och dess utbyggnad. Men inte skall vi väl lösa det problemet genom att ge skattefavörer, som ju alltid mest gynnar dem som har lättast att hjälpa dem som behöver ett studiestöd. Skall vi ge ett studiestöd, skall vi bygga på den väg som vi alla varit ense om. Stödet skall utgå direkt till de studerande och inte i form av skattefavörer. Samma <:sgäller vidareutbildningen, som herr Yngve Nilsson var inne på. Jag tror att vuxenutbildningen, vidareutbildningen och omskolningen kommer att få en sådan dignitet att på sikt kommer de att kosta samhället lika stora belopp som vi i dag betalar för ungdomsutbildningen. Är det någon som tycker det vara rimligt att lösa finansieringen av vuxenutbildningen och vidareutbildningen genom skattefavörer? Det rimliga måste vara att även detta stora och kostsamma problem löses anslagsvägen och i form av studiestipendier av olika slag. Med dessa motiveringar, herr talman, ber jag att få yrka avslag på motionerna och hemställa om att kammaren bifaller utskottets förslag i denna fråga.

Herr talman! Jag tycker att herr Arne Pettersson glömmer en sak. Han glömmer att de människor som åtnjuter avdrag för periodiskt understöd också har utgivit ett understöd. De har alltså skänkt bort pengar. Herr Pettersson säger att det finns olika skäl att ifrågasätta avdragsrätten. Ett skäl är att systemet missbrukas. Det är när människor inte skänker bort pengar i egentlig mening utan företar en kapitalöverföring eller en skentransaktion. Dem behöver vi inte diskutera. Där är herr Arne Pettersson och jag helt överens: dessa människor skall vi inte på något sätt gynna. Men de människor som verkligen ger bort pengar? Jag har svårt att förstå att det skulle vara en så stor favör att slippa skatt på den inkomst man avhänt sig. Jag har ännu svårare att förstå att herr Pettersson från jämlikhetssynpunkt kan angripa att människor med stora inkomster ger bort mer än personer med små inkomster. Det måste väl ändå vara så, att om den stora inkomsttagaren ger bort mycket av sin inkomst för olika ändamål, bidrar han därmed till en utjämning.

Herr talman! Bara ett par saker. Den första gäller möjligheten att kontrollera. En betydande del av de periodiska understöden går i dag utomlands. Man kan inte kontrollera huruvida de går till någon människa som använder pengarna eller om det är en form av kapitalflykt. Vidare skattas inte för de pengar som går utomlands, och det är ett betydande belopp, vilket framgår av utskottets betänkande. Min andra kommentar kommer när herr Tistad säger, att ur jämlikhetssynpunkt är det en fördel att människor med stora inkomster ger stora belopp till andra. Ja visst, men det är vi som får vara med och betala. Om någon ger av sin goda inkomst till en anhörig, stannar pengarna i familjen, men vi som står utanför familjen får med våra skattemedel täcka den gåvan. Det är detta som är orimligt, och det har inte någonting med jämlikhet att göra. Det förvånar mig, herr Tistad, att herr Tistad och hans parti verkligen står kvar vid sin ståndpunkt i denna fråga, som skapar en djup brist på jämlikhet. Det är mot bakgrunden av den senaste valrörelsen rätt avslöjande för vad det materiella innehållet i valrörelsens förkunnelse egentligen är.

Herr talman! Jag vill inte ha sagt att det på något sätt är idealiskt ur jämlikhetssynpunkt att vissa människor har höga inkomster och ger understöd till sina fattiga släktingar. Vad jag sade var att de bidrar till ökad jämlikhet om de ger bort en del. Jämlikheten blir i varje fall större än om de inte avstår något av sin inkomst. Det var vad jag ville ha sagt, och det står jag för. Vad som är svårt att förstå är att herr Pettersson och jag genom våra skatter bidrar till dessa transaktioner. Vad som sker är ju en överflyttning av inkomster mellan två personer och att man fördelar skattebördan på inkomsterna efter denna inkomstöverflyttning. Att en tredje person därmed skulle komma in i affären och bli bidragsgivare med sin skatt har jag mycket svårt att förstå.
Herr talman! Är det egentligen så förfärligt svårt att förstå, herr Tistad? Om en inkomsttagare med en marginalskatt på 80 procent ger bort pengar och får göra avdrag vid beskattningen samt ger dessa pengar till en människa som har en marginalskatt på låt säga 35 procent, då måste ju någon betala skillnaden, skattebortfallet för samhället. Och det blir vi, herr Tistad — herr Tistad och jag.

Herr talman! I detta betänkande behandlas motioner som går ut på att få till stånd liberalare regler i fråga om avdrag vid inkomstbeskattningen för ökade levnadskostnader i samband med dubbel bosättning. Om en skattskyldig som har familj på grund av sitt arbete bosätter sig på annan ort än där familjen bor kan han enligt nuvarande regler få avdrag för de ökade levnadskostnader som uppstår genom den dubbla bosättningen, endast om vissa skäl föreligger. Som sådana skäl anges i författningen att den andra maken av förvärvsarbete är bunden till den ort där familjen är bosatt eller att det inte går att skaffa familjebostad på den ort där den skatt skyldige arbetar. Avdrag kan också erhållas, om det med hänsyn till »annan därmed jämförlig omständighet icke skäligen kan ifrågasättas att familjen skall avflytta till den skattskyldiges bostadsort». Den rörlighet som präglar arbetsmarknaden i dag gör det ofta nödvändigt för människor att söka och ta arbete på annan ort än den där de är bosatta. I många fall föredrar de att bo kvar på den gamla orten. Skälen kan variera — det kan vara ett eget hem som man inte vill lämna, familjen vill bo kvar i en invand miljö, kanske skulle en flyttning leda till störningar i barnens skolgång och utbildning. I de fall avståndet mellan hemorten och arbetsplatsen är så stort att dagliga resor är omöjliga bor familjefadern under arbetsveckan på den ort där han har sitt arbete och vistas hos familjen på hemorten bara över veckoskiftena. Förhållandena är mera sällan sådana att avdrag för ökade levnadskostnader kan medges enligt de regler som jag nyss redogjort för. Utformningen av avdragsreglerna förefaller vara baserad på uppfattningen att den som har tjänst eller anställning normalt skall vara bosatt på den ort där han har sitt arbete. Föredrar någon att varaktigt bo på en mera avlägsen ort anses detta tydligen vara hans ensak och ingenting som man behöver ta hänsyn till vid beskattningen. Man kan fråga sig om detta synsätt numera är berättigat. Rationaliseringar, företagsnedläggningar och andra omställningar inom näringslivet tvingar ofta ett stort antal arbetstagare på en viss ort att söka arbete på andra orter. Följderna för samhället av denna omflyttning av arbetskraft är inte alltid odelat gynnsamma. Hur drabbar den utflyttningskommunerna? Det behöver jag inte beskriva för kammarens ledamöter. Vi känner alla de problemen alltför väl. Vi vet också hur det är ställt i de expanderande orterna, hur man där tvingas till stora investeringar, hur bostadsoch serviceköerna växer och hur lätt det uppstår tendenser till överhettning. De människor som vid ombyte av arbete av privata skäl föredrar att bo kvar på den gamla bostadsorten, också då denna ligger på stort avstånd från den nya anställningsorten, bidrar faktiskt i många fall till att mildra de oförmånliga verkningarna för samhället av de arbetskraftsomflyttningar som följer i strukturrationaliseringens spår. Det finns därför inte längre någon anledning att genom beskattningen beskära möjligheterna att bo kvar på en tidigare bostadsort. Av detta skäl vill reservanterna ha en liberalisering av bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning. Utskottet vill göra gällande att de nuvarande bestämmelserna, rätt tillämpade, ger beskattningsmyndigheten och skattedomstolarna tämligen vittgående möjligheter till en liberal bedömning av frågan om avdrag i de fall som avses. Det är utskottets uppfattning att bedömningen i praxis också är liberal. Utskottet åberopar ett regeringsrättsutslag förra året, varigenom avdrag medgavs i ett fall då den dubbla bosättningen föranletts av att två söner till den skattskyldige studerade. Jag tror inte att man bör dra alltför vittgående slutsatser av detta utslag. Förhållandena var nämligen rätt speciella. Det var en statstjänsteman som lät familjen bo kvar på den gamla tjänstgöringsorten från den 1 februari till den 1 juni, därför att hans söner samma vårtermin skulle avlägga, den ene studentexamen och den andre realexamen. Regeringsrätten medgav avdrag med hänsyn till de olägenheter som skulle ha uppkommit, om familjen flyttat mitt under vårterminen ett par månader före sönernas examen. Det finns ett annat utslag som tyder på att taxeringsmyndigheternas praxis visst inte är så liberal som utskottet vill göra gällande. Det gäller en konduktör vid SJ som tvångsförflyttas på grund av trafiknedläggning. Han har sin familj kvar på den gamla tjänstgöringsorten, där han har villa, hans hustru arbete och sonen går i skola som han trivs med och inte vill lämna. Konduktören har bara sex år kvar till sin pensionering, och det är också en anledning till att han gärna vill låta familjen bo kvar på den tidigare tjänstgöringsorten. Han har av prövningsnämnden vägrats avdrag för fördyrade levnadskostnader på grund av den dubbla bosättningen. Prövningsnämnden har irte fäst något som helst avseende vid att hustrun har arbete på bosättningsorten. Det är av sådan art, säger föredragande taxeringsintendenten, att hon skulle kunna erhålla liknande arbete på mannens tjänstgöringsort. På hösten 1967 behandlade riksdagen några motioner om generösare avdrag vid beskattningen för bilresor mellan bostaden och arbetsplatsen. Som resultat därav ligger sedan några dagar en proposition på riksdagens bord. I sitt yttrande över motionerna — betänkande nr 58 år 1967 — anförde utskottet några rader som det finns anledning att nu erinra om. Utskottet skrev: »Arbetstagare som till följd av rationaliseringar, företagsnedläggelser eller liknande tvingas vara yrkesverksamma på annan ort kan med bilens hjälp utnyttja sin bostad i hemorten och leva kvar i gamla miljön.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

Herr talman! Herr Tistad har så utförligt motiverat skälen till den reservation som är avlämnad till bevillningsutskottets betänkande nr 9 att det inte finns mycket att tillägga. Jag skulle bara vilja understryka att vi upplever ett samhälle under stark förvandling. Arbetsplatserna har mer och mer koncentrerats till tätorterna och industriorterna. Det har blivit nödvändigt för människor som bor mer utspridda i glesbygder att på ett eller annat sätt söka sig till dessa orter. När det sker en sådan omvandling av samhället är det rimligt att man också anpassar lagar och förordningar till de nya förutsättningar som gäller. Jag vill också erinra om den proposition som lagts fram, nr 29, vilken behandlar avdrag för bilkostnader — herr Tistad erinrade också om den. Där har man nu äntligen, kanske man skulle kunna säga, tagit hänsyn till att bilen är snart sagt var mans egendom och att den är en nödvändighetsartikel för dem som är beroende av att förflytta sig. Jag tror att det från samhällets synpunkt inte finns någon anledning att motsätta sig att människor bor kvar i sin gamla bostad, även om de har arbete långt därifrån. Jag tror att det minskar trycket på industriorterna, där de nya arbetstillfällena ges. Det minskar trycket på bostadsbehovet, det minskar trycket på samhällsbyggnaden i övrigt. Jag tror också att det, som det antytts i motionerna, är till fördel för avflyttningskommunerna. Jag tror att det alltså blir en dämpning av de besvärligheter som uppstår i samband med strukturomvandlingen, om människor bor kvar under längre eller kortare tid efter det en av familjens medlemmar fått arbete på annan ort. Herr Tistad nämnde en hel rad exempel på skäl till att man hade sin bo stad på en ort och sitt arbete på en annan. Vi har också att ta hänsyn till det förhållandet, att i många fall båda makarna har anställning, och när den ene maken tvingas att flytta till annan ort på långt avstånd från bostadsorten är det inte säkert att den andra maken därmed får en tjänst på den nya orten. Det kan ta'sin tid. Det förefaller då rimligt att se till att skattereglerna på något sätt tar hänsyn till en sådan situation. Jag tycker alltså att det vore skäl för en utredning som syftade till att skapa generösare bestämmelser på detta område.

Herr talman! Jag kan helt instämma i herr Tistads anförande, men jag vill ändå framföra några synpunkter på detta problem. Om en person är tvungen att byta anställning och inte kan få sådan i närheten av bostadsorten, återstår väl ingenting annat för honom — om han skall kunna försörja sig — än att söka sig till någon av de större tätorterna. Detta kan vi vara överens om innebär mycket stora påfrestningar inte bara för honom själv utan naturligtvis för hela familjen. Skattemässigt kan detta förhållande få besvärande konsekvenser, kanske inte under det första året, men taxeringsmyndigheterna måste på grund av gällande bestämmelser bedöma om han bort flytta från bosättningsorten och skaffat sig bostad på anställningsorten och om han därför skall vägras yrkat avdrag för sina kostnader. Nu föreslår reservanterna en uppmjukning av dessa regler, och det är ett yrkande som vi tycker att vi kunde nått enighet om i utskottet, ty det gäller ju endast att försöka skapa rättvisa. Vi syftar nämligen inte till att dessa kategorier skall komma i en gynnsammare situation än andra skattskyldiga. Det är endast fråga om att få regler som medger skäliga avdrag för de merkost nader som uppstår. I största möjliga utsträckning bör väl också den enskilda människan kunna ha sin valfrihet när det gäller bostadsort. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Denna fråga har behandlats tidigare här i riksdagen, det är en s.k. gammal bekant. Jag skall inte fördjupa mig så mycket i problematiken.

Jag är den förste att erkänna att problemen i de s.k. utflyttningskommunerna är stora och att den bild som motionärerna målar med så starka färger i motionen väl i vissa fall är riktig. Det inträffar alltför ofta att dessa problem uppkommer, men jag skulle ha förstått motionärerna bättre, om de i detta fall hade yrkat på någon lokaliseringspolitisk eller näringspolitisk åtgärd. Jag tror att man skall vara utsatt för en ganska stark övertro, om man inbillar sig att just det förhållandet att det ges generösare avdragsmöjligheter för fördyrade levnadskostnader på «något nämnvärt sätt skall lösa dessa problem. Herr Tistad har varit vänlig nog att så ingående redovisa de bestämmelser som nu gäller på detta område, att jag inte närmare behöver fördjupa mig i detta spörsmål.

Det har också här påpekats att det finns en möjlighet att tolka dessa bestämmelser mycket generöst och liberalt. De regeringsrättsutslag som också herr Tistad erinrade om tyder ju på detta. Det finns som bekant en grundprincip i den svenska beskattningen vid beräkning av inkomster från särskild förvärvskälla, nämligen att ett avdrag endast medges för kostnader för intäkternas förvärvande.

Härigenom skulle grundbegreppet om ökade levnadskostnader sättas ur spel, och då löper vi risk att man på detta sätt kan komma att få göra avdrag även för sådana kostnader som är att betrakta som den skattskyldiges personliga levnadskostnader. På grund av risken att få ett sådant resultat har utskottets majoritet inte ansett sig vilja slå in på den vägen, och eftersom, som jag tidigare sagt, skattemyndigheterna har möjligheter att tolka dessa bestämmelser generöst, finns det enligt utskottets mening ingen anledning att för närvarande göra några ändringar av gällande bestämmelser på detta område.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

Herr talman! Herr Paul Jansson säger att motionärerna målar med starka färger — och det kan vara riktigt. Det blir ofta starka färger när man tar upp problem med strukturomvandlingen och frågor som sammanhänger med att människor måste byta bostadsort och arbetsplats. Men det är väl ändå ingen vare sig av utskottets ledamöter eller av motionärerna som har sagt att dessa problem skulle helt kunna lösas genom bifall till reservationen. Herr Paul Jansson säger att vi då skulle ha framställt lokaliseringspolitiska förslag. Det har vi gjort i andra sammanhang, men dessa förslag når ju inte bevillningsutskottet. Förslaget om generösare skattebestämmelser skulle bidra till att minska de problem som uppstår för många människor som måste byta arbetsplats. Samhället borde kunna visa en generösare inställning. Det skulle bidra till att mildra svårigheterna och att göra omställningen mindre svår. Det är ett legitimt krav som vi har anledning försöka sträva efter att tillgodose. Det behöver inte innebära att en skattskyldig, som utskottet skriver, »i varje situation skulle ha möjlighet att — med rätt till avdrag för ökade levnadskostnader på anställningsorten — ta ett arbete på annan ort än den där familjen bor». Jag tror att man kan finna medelvägar här, och jag är övertygad om att en utredning skulle finna lösningar som bättre än nu tillgodoser de krav motionärerna har ställt.

Nu säger man att det, om man går vidare enligt förslaget, inte behöver innebära att man öppnar slussarna för större möjligheter att göra avdrag för ökade levnadskostnader. Jo, det ligger en mycket stor risk i detta. Man måste kräva vissa speciella betingelser, t.ex. att den ena maken arbetar på en annan ort medan den andra har arbete på den ort där de båda tidigare bodde. Då finns det uppenbarligen klara kriterier för att avdrag för fördyrade levnadskostnader skall beviljas. Men skulle man ta bort alla sådana här bestämda gränser för i vilka sammanhang dessa möjligheter skall föreligga, då är det stor risk — anser åtminstone utskottet — för att man får ett system som man inte kan bemästra.

Jag ber att få lämna ett meddelande angående arbetsplena. Med hänsyn till antalet och arten av de ärenden som kommer att föreligga till behandling nästa vecka kommer arbetsplenum att hållas även på fredagen, dvs. den 21/3. Genom tillmötesgående från Konungens och regeringens sida kommer konseljen att från och med fredagen den 21 tidigareläggas så att fredagsplena kan börja kl. 10.00. Vad gäller dagens plenum avser jag att låta överläggningarna fortgå utan

Herr talman! De frågor som behandlas i bevillningsutskottets betänkande nr 10 har diskuterats tidigare och är alla kända. För min del skall jag nu uppehålla mig vid endast en av de reservationer som är fogade till betänkandet, den som avser frågan om öppen resultatutjämning. Från olika grupper inom näringslivet har önskemål framställts om en ny metod som dels kunde verka resultatutjämnande, dels kunde ha andra egenskaper av värde för de olika företagen. Kravet på en sådan metod har ökat i styrka undan för undan. Det åberopas att det redan finns metoder som skulle kunna utvecklas ytterligare, t.ex. skogskontot för skogsägarna och investeringsfonderna för den större industrin. När ärendet diskuterats tidigare, har det anförts att 19357 års skatteutredning hade funnit att en kontometod inte var realistisk. Enligt utredningen skulle en hel rad skäl tala emot en sådan metod. Jag kan inte finna att utredningens argumentation är helt övertygande, och i en av de motioner som behandlas i förevarande betänkande har motionärerna försökt att diskutera de argument som utredningen på sin tid anförde. Det har nu gått mer än tio år sedan utredningens betänkande avlämnades, och det kan också vara ett skäl för en omprövning och en utredning rörande önskemålet om en kontometod. Som jag sade skulle en kontometod kunna vara av resultatutjämnande karaktär. Den kunde i viss mån ersätta den möjlighet som nu finns för vissa företag att reglera sina varierande inkomster genom att de inköper maskiner och på så sätt får möjlighet att göra avskrivningar eller genom att de inköper varor och därmed skapar en dold reserv i varulager. Men många företag har inte den möjligheten, och då tycker man att det skulle kunna finnas en kontometod som vore tillämplig för deras del. Genom kontometoden skulle dessutom kunna skapas en fond i vilken finge avsättas medel under goda år för att användas under dåliga år, t.ex. för investeringar eller för omställningsåtgärder av olika slag. Man har också menat att mindre företag som inte har bildat aktiebolag borde ha samma möjligheter som de större företagen i aktiebolagsform att kunna göra avsättningar som i viss mån skulle ha karaktär av konjunkturutjämning. Vi tycker att detta förslag är ett intressant förslag som borde utredas ytterligare. Jag vill därför yrka bifall till reservationen på denna punkt, men jag yrkar samtidigt bifall till övriga reservationer i betänkandet under vilka jag har mitt namn. Jag förutsätter att andra talare kommer att motivera dessa reservationer.

Herr talman! Det föreliggande betänkandet behandlar ett antal motioner som alla syftar till att åstadkomma en mera rättvisande beskattning för den mindre företagsamheten och för jordbruket. De går egentligen ut på en förbättring av dessa företags kapitalförsörjning. Motionsyrkanden av samma innebörd har behandlats många gånger tidigare, men motionerna har inte vunnit riksdagens bifall. Inte desto mindre är förslagen i motionerna av synnerligen stor vikt för dem det berör, och därför har vi återkommit i dessa frågor. ånyo avstyrkt motionerna, och det har lett till gemensamma reservationer av representanter för moderata samlingspartiet, folkpartiet och centerpartiet. Reservationen I behandlar ändringar i förordningen om förlustutjämning. Motionärerna har framhållit att vissa justeringar av denna förordning är väl motiverade, Enligt gällande författning krävs att deklarationsskyldighet skall ha förelegat för det beskattningsår då förlusten uppkommit för att rätt till förlustavdrag skall föreligga. Flertalet remissinstanser ansåg vid reformens genomförande att den föreslagna begränsningen var onödigt rigorös och kunde medföra orättvisor. Motionärerna delar den uppfattningen och anser att det borde vara tillräckligt att stadga att deklarationsskyldighet skall ha förelegat antingen under förluståret eller under något av de två föregående beskattningsåren. När det gäller familjebolag innebär författningen att förlustutjämning endast skall kunna äga rum om ägareförhållandena väsentligen är desamma då förlusten skall utnyttjas som vid förlusttillfället. Den stadgar också att denna rätt skall bestå oförändrad om ägareförhållandet ändrats genom att aktier har övergått till någon på grund av arv, testamente eller bodelning. Om det däremot skulle inträffa att änka eller barn till hälftendelägare saknar möjlighet att behålla aktierna och därför överlåter desamma till den andre hälftenägaren, så förlorar denne delägare helt rätten till avdrag för förlust som har uppkommit innan han övertog de efterlevandes aktier. Därför anser vi att förordningen bör kompletteras på så sätt att rätt till förlustutjämning skall kvarstå om den som erhållit aktierna på grund av arv, testamente eller bodelning överlåter desamma till meddelägare i företaget. Någon ökad risk för missbruk torde inte uppstå därigenom. sådan utjämning förordades av 1957 års skatteberedning, även om detta inte ledde till någon lagstiftningsåtgärd. Skatteberedningens förslag innebar att fysiska personer ägde rätt till progressionsutjämning om den beskattningsbara inkomsten med minst 12 000 kronor översteg näst föregående års motsvarande inkomst. Det skulle då ske en viss utjämning. Motionärerna däremot har föreslagit att motsvarande belopp skulle bestämmas till 10 000 kronor. Genom progressiviteten i den statliga inkomstbeskattningen drabbas en del inkomsttagare med ojämna inkomster av högre skatt än den som på längre sikt har en jämn inkomst. De som har de största svårigheterna härvidlag är naturligtvis utövarna av de fria yrkena. Det är dessutom angeläget att rätt till utjämning kan genomföras även vid en fallande inkomst. Det är gott och väl att en del verkningar av den progressiva beskattningen undanröjs genom införandet av lagen om ackumulerad inkomst, men den lagen täcker naturligtvis inte hela området. I reservation III behandlas en mycket viktig fråga, nämligen allmän Öppen resultatutjämning. Vår skattelagstiftning medger inte dylik utjämning, även om vissa undantag finns. Jag tänker därvid på lagervaruvärderingen och investeringsfonderna. Alla skattskyldiga kan emellertid inte använda sig av dessa möjligheter. I stället skulle kontometoden vara lämplig i sammanhanget. Tidigare förslag har avvisats av riksdagen utom när det gäller skogskontot. Detta konto har slagit väl ut och metoden vore, anser vi, väl värd att utbyggas. Den skulle få betydelse för jordbruket och fisket, där skördeutfall och fångst varierar med väderlek och år. I fjol aktualiserades frågan om avsättning till garantireserv. En del motioner tar sikte på avdrag för avsättning till kostnader för återställningsarbeten när det gäller grustäkt eller liknande, som tagits i anspråk. Sådana avdrag har hittills vägrats, när ärendena gått till högre instans. Man är tydligen mycket restriktiv vad beträffar dessa ting, och det behövs uppenbarligen en bestämmelse i skattelagstiftningen som kan klarlägga frågan och möjliggöra vissa avdrag. Jag ber, herr talman, att med det anförda få yrka bifall till de föreliggande reservationerna.

Herr talman! Herr Yngve Nilsson berörde i viss mån den fråga jag skulle vilja säga något om, nämligen möjligheterna till avsättning för återställningsåtgärder för täktverksamhet. När det gäller yrkandena i motionerna I: 213 och II: 237 om skattefri avsättning till återställningsfonder konstaterar utskottet att gällande naturvårdslag ger länsstyrelsen möjlighet att meddela föreskrifter om att exploatering av bl.a. grustäkt skall få förekomma. För att tillstånd till grustäkt skall medges måste säkerhet ställas för fullgörandet av de föreskrivna åtgärderna. Vid tidigare behandling antogs att det skulle finnas möjlighet att enligt gällande praxis avsätta medel till framtida kostnader för återställningsåtgärder på täktfastighet. Enligt utskottsmajoritetens skrivning i betänkandet har denna fråga prövats av regeringsrätten i ett ärende angående förhandsbesked. Ärendet gällde ett företag som jag väl känner till. Av utlåtandet framgår att företagets totala omsättning var 3,5 miljoner kronor. Det belopp som skulle avsättas utgjorde för det angivna året 50 000 kronor. Av motiveringen i regeringsrättens utslag framgick att länsstyrelsens ålagda återställningsåtgärder avser kostnader av sådan art att fondavsättning i och för sig kunnat ifrågakomma. I utlåtandet sägs också att företaget inte visat vilken betydelse den aktuella utvinningen av grus haft eller att återställningsåtgärderna och kostnaderna härför varit av sådan betydelse att avsättning varit påkallad. Vid riksskattenämndens tidigare behandling reserverade sig tre ledamöter för bifall till framställningen. Beträffande det aktuella företaget bör anmärkas att i den angivna omsättningen ingår kostnader för mycket långa grustransporter med lastbilar. Enbart transportkostnaderna belöper sig till cirka 1,5 miljon kronor av omsättningen. Därtill kommer avsevärda kostnader för grävmaskiner och lastmaskiner, kostnader för råvara m.m. Intäkterna av själva grushanteringen var för berörda företag, inklusive råvara, avtäckningskostnader, maskinkostnader och arbetskostnader samt bruttovinst på grushantieringen cirka 750 000 kronor. Jag vill framhålla att de i motionen framförda kraven på möjlighet att avsätta medel för framtida återställningsåtgärder inte var tänkta särskilt för ett enstaka företag utan avsåg en principiellt riktig åtgärd för att man skall vara säker på att de föreskrivna åtgärderna kan bli och blir utförda. I utskottsbetänkandet säger majoriteten att man inhämtat att det vid rationellt bedriven täktverksamhet är vanligt att en mycket stor del av återställningsarbetena kan utföras medan täktverksamheten ännu pågår. Utskottsmajoriteten antar därför att det av motionärerna aktualiserade spörsmålet inte skulle innebära några större problem.

Kraven på normenlig sammansättning av ballastmaterial för betong har ökat alltmer på grund av höjda kvalitetskrav och finare kontrollåtgärder. Dessa kvalitetskrav måste uppfyllas för att tillverkning av den färdiga betongprodukten skall få ske. Med hänsyn till att täktverksamheten av dessa orsaker ofta måste försiggå samtidigt på olika delar av täktområdet under en längre tidsrymd utan att återställningsåtgärder kan vidtas bör exploatörerna vara berättigade att under pågående täktverksamhet göra avsättning med skäligt belopp för att kunna möta den framtida kostnaden för återställningsåtgärderna. En annan viktig synpunkt är att om exploatören av olika anledningar skulle upphöra med verksamheten bör avsatta medel finnas för att säkerställa att åtgärderna kan utföras. även om säkerhet ställs förslår den kanske inte till kostnaderna, eller också kan säkerheten av olika anledningar ha blivit nedsatt i värde. Det skulle också vara bra om sådana avsatta medel funnes att tillgå för de s.k. tillfälliga exploatörerna, som efter någon tid upphör med sin verksamhet. Avsatta medel skulle även i sådana fall vara garantier för att åtgärderna kunde utföras. Herr talman! Med hänsyn till vad jag här anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna I, II och III.

Herr talman! Till vad de föregående talarna har anfört finns inte mycket att tillägga. Som reservant och motionär vill jag likväl tillfoga några ord i en speciell fråga. Det gäller möjligheterna till resultatutjämning för fiskare. Den svenska fiskerinäringen brottas f.n. med mycket stora ekonomiska svårigheter. Fiskarnas inkomster de senaste åren har beskrivit en brant fallande kurva. Det är ställt utom varje tvivel, att de nuvarande svårigheterna skulle varit lättare att bära för fiskarna, om de hade haft möjlighet att under tidigare, relativt goda år skattefritt avsätta en viss del av vinsten till ett resultatutjämningskonto. Såvitt jag förstår behövs ingen spe ciallagstiftning för fiskarna. Deras problem bör kunna lösas inom ramen för en allmän rätt till resultatutjämning enligt kontometoden som herr Johan Olsson har talat för. Jag ber att få yrka bifall till reservationerna.

Herr talman! Utskottet framhåller i sitt betänkande att samtliga nu behandlade motioner syftar till en skattelindring. Det gäller fysiska personer, i vissa fall även företag och andra. Vi skämtar ibland i bevillningsutskottet. När vi hade tillstyrkt en motion sade vi, att nu är årets kvot slut, och nu blir det inga fler tillstyrkanden från utskottets sida. Jag finner inte någonting som är nytt i motionerna, mer än att man också talar om renar i år. Det är visserligen en nyhet, men renarna är som bekant inte skattskyldiga — jag hoppas kammaren förstår att detta sista var ett skämt. Däremot har jag en annan sak att säga, som inte är något skämt.

Aktiebolag, handelsbolag och liknande har ökat så obetydligt som från 1,046 miljarder till 1,142 miljarder. Det sistnämnda innebär en ökning som inte ens motsvarar penningvärdets fall. Detta förvånar mig, därför att man ständigt upprepar kraven på nya metoder för att företagen skall slippa betala skatt. Jag tillät mig en gång säga från denna talarstol, att jag ibland funderar på om man inte skulle låta dessa företag göra vilka avskrivningar och avdrag de behagar och endast beskatta utdelningar och fondemissioner. Det är alldeles uppenbart att vår nuvarande skattelagstiftning är mycket generös mot företagen. Det framgår av siffrorna. Jag vill tillägga att utskottsmajoriteten haft en stark känsla av att det finns många möjligheter för företag att konsolidera sig. Man talar ofta om sådana företag som inte har några överskott och som inte heller erlägger någon skatt. Det hör alltså egentligen inte ihop med denna sak utan gäller bara dem som har vinst i företaget. När det gäller fysiska personer är situationen en annan. Där får vi alla erlägga skatt, och det finns ingen anledning att där föra in nya metoder som skulle underlätta skattebetalningen på det sättet att vi skulle få en mindre progression i skattesystemet. Ibland önskar man nästan att det skulle vara tvärtom. Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Herr Ericsson skämtar litet grand och säger att denna fråga är mycket gammal men att den inte tillförts några nyheter. Vi har ett exempel i år, vilket visar att gamla motioner kan leda till resultat, nämligen avskrivningsreglerna, en fråga som ju ofta behandlats på samma dag som den som just nu behandlas. Det gäller avskrivningsreglerna för byggnader inom jordbruk och rörelse. I den frågan räknar man med att en proposition rörande förbättringar i stil med vad som krävts av motionärer i många år skall föreläggas denna riksdag. Jag hoppas att även om den utredning som det här gäller uppfattas som skämt i år, så kan den bli allvar ett annat år. Jag vill erinra om att utskottet skriver att det kan ligga en viss rättvisa i att man får ökade möjligheter till resultatutjämning, men man menar att det är ett stort komplex. Tidigare har man hänvisat till företagsskatteutredningen, men nu när denna avlämnat sitt betänkande är det kanske skäl att företa en ny utredning om de frågor som aktualiserats i reservationen denna gång och som sätter dessa problem i samband med de skattelagar vi har i övrigt här i landet. Jämförelsen mellan företagens och de fysiska personernas skattebetalningar är bestickande, men man bör då konstatera att företagens produktivitet inte har gått till ökade skatter utan har i stället gått till höjda löner till de anställda. Jag tycker att detta är en riktig och sund utveckling. Det är helt omöjligt att göra en sådan jämförelse som herr Ericsson gjort. Det skulle vara orimligt att tänka sig att företagens skatter skulle ha ökat i samma grad som lönerna och skatten ökat för fysiska personer. Jag tycker att det är en riktig utveckling att man ökat de anställdas löner, vilket i sin tur gett samhället medel genom skatter. En annan sak som jag vill framhålla är, att företagen bör ha möjlighet att konsolidera sig, men jag vill understryka att det nu bara är vissa företag som har denna möjlighet. Varför har man regler som tillåter konsolideringar i form av dolda reserver i varulager? Man har medgett denna förmån för vissa företag. I och för sig vore det bättre att även här ha en kontometod. Det inträffar att man för att hålla en dold reserv eller för att jämna ut inkomster på olika år skaffar ett varulager som kan bli kurant till en viss del och som binder pengar i onödan. Det vore bättre att konsolideringen kunde ske över ett konto, då stode medlen till penningmarknadens förfogande. Till slut några ord om uppgiften att de företag som kanske bäst behöver konsolideringsmöjligheter inte har någon inkomst att sätta av till ett konto. Vi har menat att de föreslagna metoderna är ett komplement. Man får tänka sig också andra vägar att tillgodose t.ex. nystartade företags behov av stöd i olika former.

Herr talman! Man skall väl inte dra den slutsatsen av herr Olssons anförande att han tycker det skulle vara en olycka att man uppnår ett resultat som ger vinst. Han säger att det förr eller senare blir så. Ja, det är klart att man önskar det inom alla företag. Herr Olsson kunde inte bestrida mina siffror. Han har själv pekat på att det förekommer kontoavsättningar och avskrivningar på varulager. Resonerar man som herr Olsson gjorde, att det kan inträffa att ett företag skriver ner sitt varulager så mycket att det får svårt att avyttra varorna, då är det fråga om en felaktig företagspolitik. Jag kan trösta herr Olsson med att jag känner till ett företag som har upplöst sin varulagerreserv och skattat åtskilliga miljoner kronor. Det var en fin affär för företaget. Det är självklart att man inte skall göra dispositioner som inte går ut på att det blir en verklig konsolidering. Att skaffa sig ett varulager och därefter nedskriva det så att det blir inkurant, faller i värde eller blir osäljbart, det är ingen förnuftig åtgärd.

Herr talman! Jag avser inte att till varje pris få sista ordet utan vill bara helt kort säga att möjligheten att avsätta en varulagerreserv anser jag vara en ganska bra metod. Men jag menar att den har brister och kan fresta till ett handlande med de konsekvenser jag nämnde — det är ingen tvekan om det. Därtill kommer att de företag som inte har något varulager inte har denna möjlighet. Det finns en hel rad företag — det är nämnt i motionerna — som vill ha en liknande möjlighet. Vi har väl fått ett ganska gott intryck av investeringsfonderna. Kontometoden bygger på samma idé om än i mindre skala. Som jag sade inledningsvis tror jag att det föreliggande förslaget är intressant och snarast borde bli föremål för en utredning. Jag hoppas att herr John Ericsson så småningom vill medverka till det.

Herr talman! Till detta bankoutskottets utlåtande har jag fogat en blank reservation. Det är för oss alla bekant att frågan om den utåtriktade informationsverksamheten rörande riksdagens arbete och vad vi som ledamöter sysslar med har varit föremål för diskussion och behandling under ett antal år. Olika ledamöter har i skilda sammanhang velat förbättra denna utåtriktade information. Jag har ifrån denna talarstol under ett par års tid uttalat önskemål om en väsentligt utvidgad och förbättrad information. I sitt utlåtande redovisar bankoutskottet nu hur man under de två senaste riksdagarna har behandlat bl.a. motioner vari yrkats tillsättande av en särskild riksdagens pressombudsman. Man har i utlåtandet inte tagit upp en annan motion, som fröken Sandell väckte vid fjolårets riksdag och som också behandlade frågan om information, närmast riktad till journalister och till våra massmedia, främst TV. Den i år föreliggande motionen skiljer sig från föregående års så till vida att man inte vidhåller kravet på en särskild riksdagens pressombudsman, utan man tar i stället upp frågan om en riksdagens informationstjänst över huvud taget. Vi har från moderata samlingspartiet vid föregående års behandlingar haft reservationer till bankoutskottets utlåtanden i denna fråga. Utskottet har under de senaste åren då dessa motioner har behandlats ständigt uttalat sin förhoppning om att talmanskonferensen och eventuellt de utredningar som skall göras inför enkammarriksdagen skall verka för en förbättrad information till allmänheten. Nu säger utskottet på sid. 4 i sitt utlåtande att det »har i sina tidigare utlåtanden i ämnet understrukit önskvärdheten av en kontinuerlig, mångsidig och initierad information om riksdagens insats i den politiska beslutsprocessen». Vidare anför utskottet: »Det finns anledning att upprepa detta uttalande men också att slå fast att den nuvarande informationen om riksdagsarbetet på det hela taget fyller högt ställda krav.» Jag ifrågasätter om det verkligen är så högt ställda krav som uppfylls i dag. Om man nämligen fullföljer ett studium av bankoutskottets utlåtande kommer man på sid. 5 fram till följande uttalande av utskottet: »— — — riksdagen bör eftersträva en väsentligt förbättrad kontakt med och information till allmänheten.» Detta resonemang är väl ändå en smula låghalt. Jag borde naturligtvis egentligen inte kritisera ett utskottsutlåtande på det sätt som jag nu har gjort, eftersom jag bara har en blank reservation, men jag kan ändå inte underlåta att anföra detta. Det är nämligen ett särskilt förhållande som gör att vi i år inte har avlämnat en motiverad reservation med yrkande om bifall till motionen som sådan. Ett bifall till årets motion har vi aldrig talat för och tänker självfallet inte göra det i dag heller, eftersom dess kläm är skriven så, att vi inte utan vidare kan tillstyrka bifall till den. Vad vi genom vårt inlägg här i dag vill understryka är motionens innehåll och syfte. Såsom framhålles i utlåtandet förutsätter utskottet att den redan existerande informationsverksamhet som bedrivs under talmanskonferensens överinseende vidmakthålles och vidareutvecklas och att man härmed i stort sett har tillgodosett syftet i den föreliggande motionen. Vidare talas om att det skall föreligga möjlighet för talmanskonferensen att överväga åtgärder vid fall av uppenbart missvisande och för riksdagens ledamöter kränkande publicitet. Slutligen hänvisas till att man i samband med den översyn av riksdagens personaloch förvaltningsorganisation som skall ske förmodligen också skall ta upp frågan om information utåt till allmänheten. Herr talman! Denna sista del av utlåtandet har vi helt kunnat instämma i, och det är det som gör att vi avgivit bara denna blanka reservation. Men jag vill då uttala den bestämda förhoppningen, att vi också när bankoutskottet skriver på detta sätt får till stånd den vidareutveckling och de åtgärder som utskottet här understryker. Det har förekommit litet för mycket sådana här uttalanden i utskottet under årens lopp utan att någonting har hänt. Med hänsyn till att utskottet nu trycker så pass hårt på detta och intar en så positiv inställning till det som jag tror ändå är allas vårt gemensamma önskemål, nämligen att vi skall få till stånd en förbättrad information utåt, har vi avstått från annat än denna blanka reservation. Men härmed har vi också velat poängtera att därest inte dessa förutsättningar, som jag har utgått ifrån under tre års tid, verkligen blir uppfyllda, har vi, herr talman, all anledning att på nytt återkomma och agera Jag har icke något yrkande.

Herr talman! Det är mycket riktigt som herr Strandberg säger att den motion vid årets riksdag det här gäller inte har samma utformning som tidigare motioner i ämnet. I tidigare motioner har talats om att det skulle inrättas någonting som skulle kallas för riksdagens pressombudsman — en tanke som både riksdagen och pressens organisationer har underkänt såsom en ganska klumpig och ineffektiv åtgärd, om man skall förvänta sig en ökad information om vårt arbete här i riksdagen. Vi har sagt att det redan finns så många informationskanaler och så många möjligheter att få till stånd de upplysningar som behövs. Vi sitter ju i ett parlament, och det är i sanning inga försagda personer som sitter församlade i dessa båda kamrar. Vi har ansett att de kontakter som finns har fungerat tillfredsställande. I motionen i år har man i någon mån lagt om argumentationen. Man har talat om riksdagens image och resonerat om möjligheten att behandla informationsfrågor på ungefär samma sätt som sker inom moderna företag. Vi underkänner dock även det resonemanget. Vi anser nämligen att riksdagen inte får betraktas som ett enhetligt kollektiv, utan att det här är fråga om ett parlament med människor som har olika meningar — meningar som var och en vill föra ut på sitt sätt till en vidare allmänhet. Herr Strandberg var litet kritisk mot skrivningarna i utskottets utlåtande. Utskottet säger på ett ställe: »Det finns anledning att upprepa detta uttalande men också att slå fast att den nuvarande informationen om riksdagsarbetet på det hela taget fyller högt ställda krav.» Ja, detta är vad vi menar — på det hela taget fyller den nuvarande informationen högt krav. Ett och annat grovt övertramp har ju förekommit. Men det har ju också vid utskottsbehandlingen anförts att det här inte finns någon prinsessa på ärten och att vi ju alla har detta offentliga uppdrag och är vana vid att bli beskrivna på ibland fördelaktigt och ibland mindre fördelaktigt sätt. Då det varit fråga om rent kränkande beskrivningar eller då det skett grova övertramp, har vi starkt uppskattat talmanskonferensens aktivitet i dessa sammanhang, och vi räknar med att talmanskonferensen även = framöver skall utöva en sådan aktivitet. Motionärerna har fått en mycket positiv behandling av sin motion. Vi understryker vad de säger. Vi hänvisar till pågående utredningar om den ökade samhällsinformationen som helhet och till att en motion med likartat innehåll tidigare behandlats i år.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

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson var självfallet ute i ett angeläget ärende men tog väl upp frågor som kanske inte till alla delar hör ihop med motionerna. Skyldigheten att varsla om personalinskränkningar eller nedläggning av företag är bunden till överenskommelser mellan arbetsmarknadsstyrelsen å ena sidan och Sveriges industriförbund, Svenska arbetsgivareföreningen och Industrins produktionsråd å andra sidan. Den första av överenskommelserna träffades år 1952, och på våren 1968 träffades en ny överenskommelse mellan å ena sidan arbetsmarknadsstyrelsen och å andra sidan Sveriges industriförbund, Landsorganisationen och TCO. Det har alltså varit möjligt att genom frivilliga överenskommelser utvidga varselskyldigheten så att samhällets insatser skulle kunna vara bättre förberedda för att komma till rätta med de för den enskilde många gånger helt genomgripande förändringar i hans livsföring som en friställning från arbetet innebär.

Remissgenomgången av utredningsmaterialet gav inte heller anledning härtill. Sedan dess har alltså varselskyldigheten vidgats. Huvudorganisationerna har träffat dessa uppgörelser. Men till detta skall läggas att arbetsmarknadsstyrelsen har träffat uppgörelse också med Handelns arbetsgivareorganisation och med Kooperationens förhandlingsorganisation samt beträffande skogsbruket med domänstyrelsen, Föreningen Skogsbrukets arbetsgivare och Svenska lantarbetsgivareföreningen. Statliga myndigheter är jämlikt ett kungl. cirkulär skyldiga att till arbetsmarknadsmyndigheterna anmäla uppsägning av personal. En överenskommelse av denna art vill man ju tro är lika bindande för parterna och skall ge minst samma resultat som en lagstiftning skulle kunna åstadkomma, i synnerhet som det nya avtalet ger besked om att man har sett mycket allvarligt och seriöst på dessa frågor. Det framhålls att enighet har förelegat om betydelsen av att arbetsmarknadsverket i god tid underrättas om företagens planer på personalinskränkningar. Härigenom erhåller verket rådrum för att planera och verkställa åtgärder i syfte att underlätta arbetskraftens omställning till annan sysselsättning. Särskild uppmärksamhet kräver i detta sammanhang de många gånger besvärliga omställningsproblem som uppkommer för sådana personer som till följd av ålder, handikapp eller andra omständigheter har svårigheter att erhålla och anpassa sig till nya arbetsuppgifter. Varsel skall utfärdas senast fyra månader före påbörjandet av företagsnedläggning om personalstyrkan omfattar mer än 100 personer. Denna överenskommelse är alltså av den karaktären att den inte borde vara svårare att efterleva än en lag; den borde kunna ge samma trygghet som en lagstiftning i sammanhanget. Jag tror personligen inte att det varit utskottets mening att en lagstiftning kan vara en ersättning för någonting. På samma sätt som överträdelser görs mot gällande lagar kan det naturligtvis också inträffa att man inte följer upprättade avtal. Frågan är bara hur långt man får gå när man Ööverträder lagar och vilka krav man skall ställa på det svenska näringslivets företrädare i dessa sammanhang. I anledning av en vad man brukar kalla inträffad händelse vill jag avsluta mitt inlägg, herr talman, med att berätta att i Ödeshög fick personalen, de kommunala myndigheterna — som också skall underrättas — och länsmyndigheterna för en dryg vecka sedan reda på att ett företag med över 100 anställda skulle upphöra om sex veckor. Länsmyndigheterna fick för övrigt köpa ortens kvällstidning för att få det besked som i god tid skulle ha givits av företagsledningen, enligt överenskommelsen. En sådan situation är naturligtvis orimlig ur alla synpunkter. Den kan uppstå på nytt, trots rigorösa bestämmelser och mycket bindande överenskommelser. Den kunde naturligtvis också uppstå på nytt, även om vi hade en lagstiftning. Men, herr talman, det allvarliga i detta sammanhang är att de tre företag som nu är inblandade i härvan alla försöker bli fria från skulden för att 100 anställda inte får samma chans att beredas nytt arbete som andra, anställda i företag som skött sina åtaganden.

Jag anser att det i detta sammanhang är ganska likgiltigt om man bryter en överenskommelse eller bryter mot en lag. Något eller ett par av dessa företag borde åtminstone känna till gången och känna ansvaret inför den överenskommelse som träffades i maj 1968. Utan tvekan är detta exempel från Ödeshög ett oroande tecken på att det kan finnas krafter inom svenskt näringsliv som är beredda att riva upp gällande avtal mellan arbetsmarknadens parter. Resultatet härav blir otrygghet på arbetsplatsen. De anställda har rätt att kräva att ordningen återställs. Det är enligt min mening i första hand löntagarorganisationerna och arbetsmarknadsstyrelsen som får se till att så sker och att den gällande överenskommelsen av den 14 maj 1968 ånyo sätts i funktion över hela fältet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Sedan herr Ferdinand Nilsson i en mycket allvarlig arbetsmarknadsdebatt vräkt ur sig alla invektiv mot de socialdemokrater han debatterar med, skall jag behandla sakfrågan. Dessutom är jag, herr talman, ganska upprörd över att herr Nilsson vill påstå att vi inte tagit detta problem allvarligt.

Jag var inte beredd att föra debatten på det plan som den fördes på i det föregående inlägget. Det fanns, herr Nilsson, ändock ett samband mellan det som herr Nilsson kallade första och andra upplagan av mitt anförande — vad det nu var för någonting. Vare sig vi har en lagstiftning eller ett bindande avtal på detta område, så kommer man inte till rätta med problemet, om de organisationer eller de företrädare för näringslivet det här gäller inte följer lagstiftningen eller avtalet. Det är precis vad som har skett i fallet Ödeshög. Det hade inte gjort minsta skillnad om vi hade haft lagstiftning. Om firman bara konstaterar, att man skall slå igen om sex veckor, gör det inte minsta skillnad om man brutit mot lag eller mot ett avtal. Efter förhandlingar inför länsarbetsnämnden i Östergötland och arbetsmarknadsverkets företrädare nådde man resultatet att den som man tror är den nye ägaren till företaget åtog sig att driva verksamheten de fyra månader som avtalsreglerna föreskriver. Det hade gått på samma sätt i vilket fall som helst, men medan dessa förhandlingar pågick skapade man en onödig oro. Vad jag i det avsnittet av mitt anförande vände mig mot var att det finns företag som nonchalerar gällande regier, och det är allvarligt nog.

Herr talman! Med anledning av att en talare sökt begränsa de instämmanden som vi här gjorde, vill jag bara kort säga att vårt instämmande gällde hela det anförande som hölls i denna fråga. För oss som har sett frågan på nära håll är den så pass allvarlig, att vi undanber oss varje begränsning av vår uppfattning.
Herr talman! Jag skall inte lägga mig i det som skulle kunna rubriceras som gräl mellan herrar Ferdinand Nilsson och Lars Larsson. Jag vill bara hemställa att herr Ferdinand Nilsson ägnar själva sakfrågan en tanke även ur en annan utgångspunkt än den han här fört fram, nämligen tron på att allt kan klaras genom lagstiftning. Det är inte utan anledning som de fackliga organisationerna har velat försöka andra vägar, innan man går till lagstiftning för att nå det mål som väl alla är ute efter, nämligen att skapa trygghet så långt detta över huvud taget är möjligt. Vi har inte den absoluta tron på att en lagstiftning över hela fältet skulle vara något som i och för sig är eftersträvansvärt. Vi har över huvud taget försökt undvika lagstiftning i fråga om allt som hör samman med reglering av arbetsvillkoren — med undantag för arbetstiden och semestern. Allting annat har vi försökt klara genom förhandlingar, och vi räknar med att det ger ett bättre resultat och större möjligheter att bedöma situationen i olika lägen. Det är beklagligt att en mellan parterna träffad överenskommelse sätts åt sidan, men det finns ingenting som säger att alla ovillkorligen skulle följa en lagstiftning på området. Samma avvikelser skulle kunna förekomma. Jag är inte säker på att risken för kännbara straff alltid skulle verka tillräckligt avhållande. Det är alltså, herr Ferdinand Nilsson, inte en avvägning mellan utskottets 1edamöter och motionärerna som är avgörande, utan arbetsmarknadsparterna på ömse sidor har kommit fram till den principiella inställningen att man skall försöka klara frågor som denna genom förhandlingar.

Herr talman!

Det har inte skett, vilket gör att jag inte vill tillmäta motionärernas åsikter tillräcklig tyngd i detta sammanhang för att kunna acceptera en lagstiftning.

Herr talman! Jag skall inte förlänga denna debatt ytterligare. Endast ett par synpunkter. Frågan har varit föremål för behandling i andra lagutskottet tidigare. Man har då konstaterat att det finns en överenskommelse på arbetsmarknadens = arbetsgivarsida om varsel vid företagsnedläggelser osv. Det inträffar tyvärr att dessa regler inte följs. Jag har dock frågat mig vem man skall utkräva ansvar av vid byte av ägare och andra saker som kan inträffa i samband med företagsnedläggelser. Det är svårt att svara på. Det är väl också det som har varit avgörande när man varit tveksam mot att införa en lagstiftning på detta område. En riksdagsdebatt av detta slag, där dessa problem penetreras som en följd av händelser sådana som de som har inträffat i Ödeshög och på andra håll, tror jag är värdefull ur flera synpunkter. Inträffar det fler sådana här fall finns det anledning att ompröva frågan hur man skall se på frågan i framtiden — om man skall vara nöjd med de överenskommelser som finns eller om det måste till en lagstiftning. Vid en företagsnedläggelse är ändå en hel del parter inblandade. Jag begärde ordet, herr talman, också för att säga något om den behandling personalen ibland utsätts för vid företagsnedläggelser, hur avvecklingskommittéerna arbetar och i vad mån man tar hänsyn till de enskilda människorna. Jag har tyvärr kunnat konstatera — jag säger tyvärr — att den enskildes situation inte alltid beaktas. Man ger ett alltför sent besked till de anställda vid omplaceringar, och man diskuterar inte heller igenom med dem vilken deras nya arbetsplats skall bli, trots att det kan finnas flera olika arbetsplatser att välja på inom ett företag. Jag har färska exempel på detta och känner därför ett behov av att påtala det. Jag vill starkt understryka att det uppstår allvarliga trygghetsproblem för de enskilda arbetstagarna vid omplaceringar och = nedläggelser. Man måste ta hänsyn till de enskilda människorna mer än vad som har skett i några dagsaktuella fall. De som framför allt har kommit i kläm här är den s.k. överåriga arbetskraften, alltså människor som är 50 år och däröver. Det är en något underlig situation att man skall betrakta den arbetskraften som Överårig, men så är det faktiskt. Vidare har man heller inte alltid följt upp problemen för handikappade, som på grund av sitt handikapp endast kan ha vissa bestämda arbetsuppgifter. Intresset hos dem som har att handlägga dessa frågor har tyvärr inte alltid räckt till för att ta hänsyn till dessa människors situation. Jag vill, herr talman, påpeka att allt detta är utomordentligt viktiga frågor, som måste beaktas när man diskuterar frågor som har samband med nedläggningar och omläggningar på grund av strukturförändringarna i svenskt näringsliv i dag.

Herr talman! I förhållande till den föregående frågan är detta ett relativt litet ärende att diskutera, men det har för mig en viss principiell betydelse. Som vi alla erinrar oss diskuterades denna fråga mycket ingående i riksdagen år 1965. Kamrarna stannade i olika beslut, men en sak genomsyrade hela diskussionen då, nämligen att deltagande i korum i tjänst borde vara frivilligt. När man betonade frivilligheten var det väl framför allt två synpunkter som framfördes. För det första betonades att den som inte ville vara med vid en militär gudstjänst kunde anmäla detta och slippa att deltaga. Det ansågs riktigt och accepterades av alla. Den andra frivilliglinjen var den att om ett förband eller en förläggning ville ha korum i tjänsten och begärde det, skulle det ordnas. Detta accepterades också av de militära myndigheterna, och i maj 1966 skrevs tillämpningsföreskrifter för det militära tjänstereglementet på denna punkt. I dessa föreskrifter angavs särskilda skäl för korum i tjänst, och det fanns en passus om att korum kunde anordnas efter det att personal gjort framställning därom. Det angavs också andra skäl, som jag skall återkomma till. Nu har emellertid de militära myndigheterna, trots att riksdagen har tolkat denna fråga på ett sätt och trots att tjänstereglementet har utformats med ledning av riksdagens beslut, utan vidare ändrat föreskrifterna. Jag har genom ett samtal med försvarsministern för en stund sedan fått reda på att försvarsdepartementet på intet sätt har hörts i denna angelägenhet, utan här har de militära myndigheterna helt enkelt strukit bort den passus som man tog in 1966. När man frågar vilket bedömande som ligger bakom får man reda på att de militära myndigheterna har skickat ut en enkät och på så sätt hört sig för hos förbanden. Detta ansågs tydligen vara en så liten fråga att den gott kunde tagas bort ur tillämpningsföreskrifterna. Jag har under hand fått reda på att det bara är något enstaka förband som har begärt att få hålla korum i tjänsten. Men varför kan man då inte vara litet generös och låta de förband, där personalen så begär, få hålla detta korum? Det som är märkligt i detta ärende tycker jag är att man har föreskrivit de här särskilda skälen. Det finns tydligen krafter — dessvärre måste jag säga — inom riksdagen också, som medvetet strävar bort från denna frågeställning om korum och säger att detta är någonting som man inte skall blanda ihop, militär tjänstgöring och gudstjänst — det har sagts av många här. Men ändå tillåter man att bland de särskilda skälen föreskriva att korum får anordnas i tjänsten om det händer en allvarlig olycka, om det inträffar ett dödsfall eller en allvarlig världspolitisk händelse, om det är beredskapseller krigstillstånd. Det vill med andra ord säga att det går bra att leva utan Gud men att dö utan Gud är svårt, och därför tillåter man dessa föreskrifter. Jag tycker att detta är inkonsekvent, herr talman, och därför ber jag att få yrka bifall till reservation I vid andra lagutskottets utlåtande nr 15.

Herr talman! Jag känner mig inte riktigt hemma när det gäller korum. Det är en ödets ironi att just jag på andra lagutskottets vägnar har undertecknat detta utlåtande. Jag ämnar heller inte diskutera korums berättigande inom krigsmakten. När utskottet har diskuterat denna fråga har vi sagt oss att här finns så många möjligheter att vid olika tillfällen anordna den särskilda högtidlighet som på militärspråket kallas korum. Det finns uppräknat i utskotts utlåtandet att man — som herr Häbinette mycket riktigt sade — kan göra det när det inträffar dödsfall eller en allvarlig olyckshändelse. Men man kan naturligtvis också göra det — och det gör man väl — vid något särskilt glädjande tillfälle, t.ex. regementets dag eller liknande. Här finns alltså och det skulle jag särskilt vilja understryka — också möjlighet att anordna korum för personalen när den har tjänstgöring under lördagar, söndagar och andra helgdagar. Det finns således möjlighet till undantag från regeln att korum skall ordnas under fritid. Att deltagande i korum skall vara helt frivilligt är vi ju alla överens om. Utskottet har då ansett att det inte finns några särskilda skäl att införa en särskild regel om att, när den värnpliktiga personalen själv så begär, korum skall hållas på tjänstetid. Motionärerna har dragit fram ett exempel, men det är också det enda som utskottet egentligen har fått sig förelagt, på att personal har begärt att få anordna korum. Det är klart att sådant kan förekomma. Det förnekar jag inte alls. Vi har också förutsatt att det finns möjligheter för en regementspastor att göra sådana aktiva insatser att de värnpliktiga kan få sina önskningar uppfyllda om att få korum ordnat när de rycker ut, i samband med inryckning eller vid något annat tillfälle. Vi har förutsatt att om det finns ett stort intresse för korum torde det vara möjligt för dem som önskar vara med därom att anordna korum under sin fritid — det har sagts att det inte tar lång tid att ordna en sådan gemensam högtid. Vi respekterar inom utskottet till fullo varje önskan att hålla korum.